Herr talman! Berit Högman har frågat mig om jag avser att verka dels för att flygplatserna i Torsby och Hagfors garanteras ett fortsatt driftsstöd, dels för att Rikstrafiken i sina beräkningar till ekonomiskt stöd även tar hänsyn till besöksnäringens utveckling. Inledningsvis vill jag understryka att jag delar uppfattningen att flyget kan ha en betydelsefull regionalpolitisk uppgift. Flyget spelar en viktig roll för många regioners förutsättningar för konkurrenskraft, sysselsättning och utveckling. I detta sammanhang har flyget naturligtvis också betydelse för besöksnäringens utveckling runt om i landet. Låt mig först belysa frågan om driftstöd till kommunala och privata flygplatser, till exempel Torsby och Hagfors. Syftet med ett sådant stöd är att främja en god interregional flygtransportförsörjning i landet i de fall det saknas tillfredsställande transportalternativ. I praktiken ska stödet täcka delar av de ekonomiska underskotten vid de regionala flygplatserna. Driftsbidragssystemet i sin nuvarande form har funnits sedan 1999. Hittills har det varit regeringen som årligen beslutat om fördelning av stödet. Nu är det emellertid så att det från och med i år är Luftfartsstyrelsen som administrerar och beslutar om fördelning av detta stöd. Formerna och förutsättningarna anges i den förordning som regeringen beslutade om den 21 december förra året. En grundläggande förutsättning för att få driftsbidrag är att det bedrivs linjetrafik vid den aktuella flygplatsen. Jag vill i det här sammanhanget också påminna om att frågan om statligt driftsbidrag till flygplatser är föremål för utredning inom ramen för Flygplatsutredningen. Flygplatsutredningen ser över det långsiktiga statliga ansvaret för flygplatser och ska redovisas för regeringen i oktober i år. Vad sedan gäller turismen och besöksnäringen, som Berit Högman tar upp i sin interpellation, vill jag betona att jag anser att den näringen är viktig för Sverige och att vi har en livskraftig turistnäring med stor tillväxtpotential. Besöksnäringens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter ingår som en av många delar i ett brett underlag i regeringens fortsatta arbete med de viktiga frågor som berör flyget. En viktig fråga i sammanhanget gäller Rikstrafikens trafikupphandlingar. Här är det som bekant så att Rikstrafiken nyligen har utrett förutsättningarna för en förnyad upphandling av flygtrafik till perifera regioner med start hösten 2008. Rikstrafikens rapport har varit ute på remiss och myndigheten har nyligen skickat sina förslag och slutsatser till regeringen. De regioner som berörs av förslagen har nu erbjudits ytterligare en möjlighet att bedöma rapporten i samband med Vägverkets och Banverkets remittering av förslag till revidering av väg och banhållningsplanerna. Jag vill nu invänta den pågående remisshanteringen och beredningen av Rikstrafikens utredning innan jag tar ställning i frågor som berör enskilda flygplatser eller flyglinjer. Jag vill dock betona att jag anser det vara viktigt att berörda offentliga och privata aktörer i landet aktivt verkar för att flygplatserna och flyglinjerna ska vara en integrerad och samordnad del i de regionala utvecklingsstrategierna. Lika viktigt som flyget kan vara för en regions konkurrenskraft, lika viktigt är det för flygplatsernas och flyglinjernas vidmakthållande och utveckling att det finns ett gemensamt engagemang och en delaktighet i regionerna. Jag är övertygad om att ett sådant engagemang och ansvar ytterligare kan bidra till långsiktigt stabila och goda villkor för transportförsörjningen runt om i landet. För att avsluta så vill jag understryka att det är av stor vikt att vi behandlar infrastrukturen och trafiken i ett sammanhang vid överväganden och beslut som rör transportsystemet. Båda delarna hänger ihop och vi måste se till helheten för att få ett så effektivt transportsystem som möjligt. Det är därför min ambition i det vidare arbetet - och då talar vi inte bara om flyget utan om transportsystemet som helhet - att ta ett sådant helhetsgrepp.

Herr talman! Jag ber att få tacka Åsa Torstensson för svaret. Det positiva med svaret är att Åsa Torstensson anser att flygplatser och flyglinjer ska vara en integrerad och samordnad del av den regionala utvecklingspolitiken. Det är viktigt att vi ser infrastrukturen i dess helhet. Tillväxt, infrastruktur och positiv befolkningsutveckling hör ihop. Men bättre än så blir det tyvärr inte. Det finns formuleringar i interpellationssvaret som ställer fler frågor än de ger svar. Åsa Torstensson säger att det är viktigt med engagemang och delaktighet i regionerna. Detta engagemang finns utan tvivel såväl i kommunerna som hos många av näringslivets företrädare. Men det är att begära för mycket av företagen att förutsätta att de ska stå för fiolerna när det gäller infrastrukturen. Inte heller kommunerna kan ensamma bära en sådan kostnad. Det är därför vi ska ha en statlig regionalpolitik. Det är därför staten ska ha rollen som stödjare där det behövs för att hela Sverige ska leva. En enkel och bra början vore att låta bli att använda uttryck som "perifera regioner". Det kan lätt bli en självuppfyllande profetia. Det låter då som att både jag och statsrådet Torstensson kommer från platser som ligger så långt borta att de inte är värda något. De flygplatser som har en ekonomi som går ihop kan räknas på ena handens fingrar. Torsby och Hagfors flygplatser har haft oturen att fram till 2005 få känna resultatet av en dålig upphandling från Rikstrafikens sida. Om inte människor vet att planen går - och ibland går de inte över huvud taget - är det ingen som räknar med flyget. Därför har siffrorna sjunkit. Men sedan 2005 har man en ny seriös operatör som gör ett bra arbete, även om Rikstrafikens upphandling inte medger några marknadsföringskostnader. Det är fortfarande mun-mot-mun-metoden som får gälla. Det blir i det fallet för Rikstrafiken rent kontraproduktivt. Det är dessutom så att linjen i utvärderingar räknas som två linjer, trots att det är ett enda flygplan. Jag har själv åkt i det, så jag vet. Det borde räknas som en linje, som då skulle få högre beläggning. Den förra regeringen trodde på norra Värmland och investerade sammanlagt inte mindre än 40 miljoner av samhällets pengar i flygplatsen i Torsby, som nyinvigdes för drygt ett år sedan. Nu planerar Branäsbolaget chartertrafik från Danmark. Flygfrakten har kommit i gång. I Hagfors går järnverket bättre än någonsin. Utländska investerare och intressenter står i kö. Därtill kommer att vi har fått nya företagsetableringar främst från Holland med många nyinflyttade och nya företag. Det är klart att det förutsätter en bra infrastruktur. Att då inte bedriva någon handfast regionalpolitik och stötta flyget vore som att kasta dessa 40 miljoner i Fryken. Visst vore det slöseri! Det var en god investering. Det behövs fortfarande regionalpolitik i norra Värmland. Hur ser egentligen regeringens regionalpolitiska ambitioner ut?
Herr talman! Det är intressant att höra Berit Högman hänvisa till den förra regeringens ambitioner i regionalpolitiken. Hon hänvisar också till sina egna argument i interpellationen där hon ser flygtrafiken som en viktig del i en regionalpolitisk åtgärd. Jag undrar hur Berit Högman får ihop det. Vi hade en del debatter om den planerade flygskatten, som Berit Högman kraftfullt argumenterade för att införa. Mig veterligen var det inte direkt i linje med att stimulera regionalpolitisk utveckling. Det var snarare den negativa insatsen och det negativa beslutet som just gav den oro som Berit Högman nu hänvisar till. Det handlar om svårigheten att kunna vidmakthålla flygtrafik i just de delar av landet som behöver det allra bäst och där inte så många alternativ finns. Hur tänkte Berit Högman då? I övrigt är flygtrafiken en del av en regionalpolitik. Staten ska vara tydlig i de delar där staten har en roll. Därmed inte sagt att staten ensam har ett ansvar. Det har den inte heller i dag. Det kanske framgent än tydligare blir ett regionalt ansvar för den regionala utvecklingspolitiken. Det skulle gynna det här landet, eftersom staten har väldigt svårt att vara så finkänslig i de yttersta leden att man kan få en bra utvecklingspolitik. Inte desto mindre ser jag ett stort behov av att ha en tydlig generell företagarpolitik som stimulerar småföretagande i de orter i norra Värmland som Berit Högman hänvisar till. Där är turismen en viktig del för att kunna skapa nya jobb och nya företag. Därför har också regeringen en stor ambition och lägger fram stora företagspaket i syfte att just stimulera småföretagande. Det handlar om att skapa möjligheter för den enskilde företagaren att utvecklas. Det är otroligt viktigt att de sakerna sker samtidigt för att stärka intresset och flygresenärerna. Därmed stärker man också flygplatserna i Torsby och Hagfors.
Herr talman! Jag har personligen aldrig haft tanken på att uppfinna en flygskatt. Däremot har jag haft många tankar om hur vi använder de skattepengar vi tar in. Det är upprörande att se hur exempelvis alliansens förslag om fastighetsskatten gör de rika Stockholmskommunerna så oändligt mycket rikare på både individ och samhällsnivå medan kommuner som min egen hemkommun Torsby får det fortsatt lika svårt. Jag har oerhört svårt att förstå hur Åsa Torstensson kan förena det med det jag trodde var centerpolitik. Det finns pengar till att ta bort förmögenhetsskatt. Det finns pengar till att ta bort fastighetsskatt. Det finns pengar till att sänka skatten för mig som redan har det så bra. Men plötsligt finns det inte pengar till en fungerande infrastruktur. Även om Hotell Björnidet får en sänkt arbetsgivaravgift och Branäsanläggningen har fått sänkt skidmoms kan det väl ändå inte vara meningen att det är Hotell Björnidet och Branäs som ska finansiera flygtrafiken i norra Värmland?
Herr talman! Jag hör att Berit Högman har väldigt svårt att ta till sig det som kanske är grunden för att vi ska kunna skapa tillväxt i alla delar av landet. Det är en bra företagarpolitik. Det är småföretagandet och möjligheter att etablera och själva utveckla goda idéer till exempel inom turistnäringen och tjänstesektorn som är en framtidsfaktor för stora delar av landet. Därtill behöver inte Berit Högman i dag lägga några ord i min mun. Jag har hänvisat till att det pågår en återkoppling till berörda kommuner och regioner. Jag avvaktar den för att återkomma med beslut. Det har ett samband med väg och järnvägsöversynen och de planerna just för att infrastruktur ska kunna fungera i alla delar av landet. På en del platser behövs det betydligt tydligare satsningar på underhåll av vägar. På andra delar behövs det investeringar för att järnvägen ska fungera. Den får inte bli en propp som till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö. I andra delar behöver flygtrafiken finnas kvar och få möjlighet att kanske till och med utvecklas. Detta ska också sättas i samband med att vi gör ett mycket tydligt företagspaket. Det skapar just möjligheter för människor att kunna bo kvar där man önskar och arbeta någon annanstans. Det är då man skapar en mycket tydlig regional utveckling i alla delar av landet.
Herr talman! Jag har full respekt för att Åsa Torstensson och regeringen vill göra översyner och utredningar om trafiken i sin helhet. Men det som oroar mig är att det är svävande när det gäller samhällets ansvar för just regionalpolitiken. Återigen: Om Hotell Björnidet får en sänkt arbetsgivaravgift löser ändå inte det problemet för flygplatserna i Hagfors och Torsby. Det är snarare så att järnverket i Hagfors hade varit betjänt av att ni inte gjort neddragningar av exportfrämjande åtgärder. Alla småföretag i Värmland hade varit betjänta av att ni inte höjt deras arbetsgivaravgifter. Det är precis det som hittills har hänt. Jag är fortfarande bekymrad. Det låter som om tanken är att det är företagen själva som ska bära infrastrukturen. Det är inte nog med att man nu en kort stund kan glädjas över att flygfrakten har kommit i gång. Nästa gång är tanken att man ska finansiera själva infrastrukturen. Jag är som sagt bekymrad. Återigen ska jag tacka för svaret, men frågan kvarstår. Inte är det väl så att vi får se att det är en centerpartist som sänker en av de allra viktigaste regionalpolitiska åtgärderna, i varje fall näst skatteutjämningen, nämligen en tydlig regionapolitisk styrning av infrastrukturen?
Herr talman! Jag uppfattar väldigt tydligt, och jag har förstått det tidigare, att Berit Högman och jag har vitt skilda ideologiska perspektiv på hur vi skapar livskraftiga miljöer i det här landet. Vi skapar förutsättningar för människor att skapa egna jobb och för småföretag att utvecklas och växa. Jag har förstått tidigare att vi har två vitt skilda ideologiska perspektiv på det. Vi lägger fram ett företagspaket som är riktat till småföretagare så att de kan skapa sina egna förutsättningar och egen utveckling. Infrastruktur är parallellt med detta en avgörande del för att skapa bra förutsättningar. Det handlar om flygförbindelser i de delar det behövs, vägar i de delar det behövs och järnvägar i de delar det behövs. Det är en helhetssyn. Det arbetet pågår precis nu. Vi återkommer med det. Det är därför som de berörda kommunerna och regionerna har fått detta underlag från Rikstrafiken. De ska sätta det i samband med det andra reviderade uppdraget, väg och järnvägsplanerna. Vi får tillbaka detta. Då går vi vidare med att svara på de frågor som de nu specifika kommunerna ställer vad gäller stöd till deras flygplatser och flyglinjer.